Herr talman! Inledningsvis vill jag påpeka att jag ställer mig bakom utrikesutskottets betänkande och dess förslag till yttrande beträffande motioner som gäller de mänskliga rättigheterna. Trots det vill jag belysa de här frågornas stora vikt och understryka hur angeläget det är att omvärlden även i fortsättningen uppfattar Sverige som en av de främsta förespråkarna för människors rätt -- människors rätt till värdighet och jämställdhet. Det är angeläget att det här begreppet utvidgas. Begreppet mänskliga rättigheter inrymmer egentligen flertalet krav som bör ställas när det gäller ett mänskligt liv i värdighet. Det första krav som bör ställas inom ramen för den rättigheten gäller rätten till liv. Jag skall inte ta upp abortfrågan i det här sammanhanget. Närmast tänker jag i stället på alla onödiga krig som pågår på olika håll i världen. Enkelt uttryckt beror krigen i stor utsträckning på en bristande respekt dels för andra människors värde och värdighet, dels för folks lika rättigheter och rätt till självbestämmande. Den tragiska konflikten i Jugoslavien visar att civilbefolkningens mänskliga rättigheter helt har satts ur spel. Minoriteter har varit föremål för diskriminering. Därmed har motsättningarna och hatet folkgrupper emellan ökat. Ett grundläggande element beträffande en fredsöverenskommelse i Jugoslavien är respekten för de mänskliga rättigheterna. I Sovjet har de mänskliga rättigheterna fram till i dag fått ett ökat utrymme allteftersom den demokratiska vågen vunnit inträde. Men i Sovjets många stater ligger, bildligt talat, gammal surdeg och jäser. När man lättar på någon av de tömmar som styr hästen finns risken att hästen drar alldeles för långt åt det ena hållet. Det gäller därför att ledarna har demokratin i den ena tömmen och de mänskliga rättigheterna i den andra. Då finns det en chans att hästen, dvs. landet, kan dra sig upp ur dyn för att dra lasset mot en ljusare horisont. Men det är också viktigt att vi inte bara står och tittar på och ser hur hästen spänner sina muskler, bildligt talat, för att få med sig lasset. Vi måste hjälpa till och skjuta på vagnen ibland, så att den inte går baklänges. Det är bra att Sverige har bestämt sig för att hjälpa människorna i bl.a. Petersburg med mat. Dessutom är det viktigt att de mänskliga rättigheterna beaktas i de baltiska staterna, så att inte en folkgrupp ställs mot en annan. Jag tänker bl.a. på det relativt stora antalet ryssar i de baltiska staterna. De upplever sig hotade i dagens situation. I våra dagar är det viktigt med ett vidgat nationsbegrepp. Även de som inte är födda i ett land eller som är andra generationen i landet i fråga kan uppleva det nya landet som sitt eget. Det gäller också vårt eget land och vårt förhållande till olika invandrargrupper. Sverige är en stor understödjare av FN och deltar mycket aktivt i FNs arbete på olika nivåer. Jag har varit i FN under en månad, och jag kan därför med viss stolthet, men även med ödmjukhet och ansvarskännande, konstatera att Sverige tycks ha ett mycket gott anseende i internationella sammanhang och i fråga om FNs arbete. Sverige som nation är inte särskilt stort. Vårt inflytande är emellertid inte i proportion till landets storlek, utan det är faktiskt större. Detta framkom i många olika sammanhang. Vi har stora möjligheter att i och genom FN verka till förmån för fred och människovärde. FN ger också företrädarna för vårt land möjligheter att i olika sammanhang representera och påverka samt att redogöra för vår syn på detta med de mänskliga rättigheterna och på vad det begreppet egentligen innebär. FNs arbete har också kommit i fokus generellt och fått en ökad betydelse i Världssamfundet. Jag anser att Sverige i de sammanhangen kan bidra, och har också gjort det, till att olika länders situation när det gäller de mänskliga rättigheterna verkligen lyfts fram i ljuset. Ett exempel på det är den FN-resolution som det har talats om tidigare i dag här och som Sverige har initierat och arbetat fram. Det gäller kränkandet av de mänskliga rättigheterna i Burma. Resolutionen antogs med konsensus i FNs tredje utskott och kommer att behandlas denna vecka i FNs generalförsamling. I nämnda resolution understryks bl.a., som vi redan har hört, kravet på att fredspristagaren Aung San Suu Kyi skall släppas fri från sin husarrest. Det är särskilt viktigt att framhålla det -- och det kan gärna sägas många gånger nu i nobelpristider. I resolutionen fastslås att FN kommer att följa den försäkran som kommit från regeringen i Burma och som handlar om att landet skall utvecklas i riktning mot demokrati. Det är också viktigt att Burmas regering i enlighet med FNs deklaration om mänskliga rättigheter tillåter alla invånare att fritt delta i politiska aktiviteter. En allmän tendens är att FN kommer att få spela en allt större roll i fråga om det som kallas länders interna angelägenheter. I många länder är man litet oroad över det. Fördömandet av situationen internt i Burma kan säkert stå som modell för fördömanden av andra av de, enligt uppgift, 100 icke demokratiska stater som återfinns bland FNs Herr talman! När det talas om mänskliga rättigheter blir jag förvånad över att situationen för kvinnorna i världen inte berörs speciellt. Bland argumenten mot att kvinnans situation inte skall tas upp när frågan om mänskliga rättigheter diskuteras finns argumentet att kvinnorna utgör en del av mänskligheten och att de därför naturligtvis omfattas av begreppet mänskliga rättigheter. Jag kan förstå det synsättet. Men jag accepterar det inte. Jag anser att kvinnorna i världen är så utsatta att deras situation, liksom barnens, måste lyftas fram på ett speciellt sätt. Det handlar inte bara om jämställdhet utan också om en djupare dimension när det gäller synen på människan, på människorvärdet generellt sett och på hur den enskilda människan upplever sitt eget värde och självständiga integritet. Den största andelen av världens fattiga utgörs av kvinnor. Den största andelen av världens flyktingar utgörs av kvinnor. Det liv som man i många av världens länder är minst rädd om är kvinnornas. I Indien t.ex. får pojkar redan som små barn mera mat än flickorna. Kvinnor överallt i världen får tidigt lära sig att vara tåliga. Men denna tålighet skall inte tas som intäkt för att kraven på mänskliga rättigheter är tillgodosedda för många kvinnor -- åtminstone på samma nivå som männen i olika länder och i olika situationer. Bl.a. därför är det viktigt att man på FNs miljökonferens i Rio 1992 tar till vara kvinnors erfarenheter när det gäller att utnyttja miljön för sin egen och för familjens överlevnad. Eftersom det i många länder är kvinnan som står för försörjningen av familjen är det ofta kvinnan som får ta konsekvenserna av skadeverkningarna beträffande miljön. Det är en mänsklig rättighet att få påverka med de erfarenheter som man har. måste situationen för kvinnorna i världen integreras i de frågor som skall behandlas. Detta är viktigt. Det går inte att behandla frågan om mänskliga rättigheter, dvs. frågan om situationen för kvinnorna i världen, efter mallar som är gjorda för män. Det måste finnas en balans. Den världskonferens som är planerad att äga rum 1995 och som gäller kvinnor, jämställdhet och fred anser jag att FNs alla medlemsstater måste tillmäta samma tyngd, resurser och uppmärksamhet som övriga världskonferenser tillmäts. Beslutet om och viljan att ordna en konferens får ju inte bli endast en läpparnas bekännelse. I stället måste det finns en reell kraft och vilja bakom orden. Herr talman! I t.ex. internationella sammanhang anser många att tiden nu är mogen för att vidga begreppet mänskliga rättigheter, så att det får en fördjupad dimension inom de ekonomiska, sociala och kulturella områdena. Vi kristdemokrater stödjer ett sådant synsätt. Den svenska riksdagens agerande och reaktioner med anledning av situationen i andra länder har stor betydelse för utvecklingen beträffande demokratin och de mänskliga rättigheterna i världen. Oavsett om det gäller en känslig text i ett motionssvar eller i en resolution eller om det gäller att i ett arbetsutskott eller en samordningsgrupp driva en fråga som rör samordningen mellan olika länder måste man veta vad det är man vill åstadkomma. Riktlinjerna för Sveriges agerande fastställer riksdagen. I det utåtriktade arbetet är ett dokument som detta, dvs. det betänkande om mänskliga rättigheter som vi i dag diskuterar och fattar beslut om, ett viktigt redskap. Herr talman! Med alla dessa ord yrkar jag bifall till hemställan i utrikesutskottets betänkande om mänskliga rättigheter.

Herr talman! Vi behandlar ett betänkande med förslag om att regeringen skall verka för att normerna och principerna beträffande de mänskliga rättigheterna utvecklas och förbättras samt för att vi skall få ett förbättrat skydd för särskilt utsatta grupper av människor. Jag anser att det i det här sammanhanget finns all anledning att tala om de människor och grupper av människor som är, som vill och som vågar att inte i alla avseenden vara precis som den gängse normen, utan som i något avseende lever annorlunda. Jag tänker på de homosexuella. Vi, eller samhället i allmänhet, om man så vill, och i all synnerhet samhällets s.k. stöttepelare, visar i många sammanhang en påfallande intolerans mot alla annorlunda. Intoleransen gäller inte bara de homosexuella. Den gäller snart sagt allt och alla som avviker från ''normen''. Den medicinska normen är en ung man. Äldre kvinnor är alltså i medicinska sammanhang många gånger onormala. Kvinnor behandlas även i andra sammanhang fortfarande som avvikare, som tillhörande det andra könet, för att använda Simone de Beauvoires uttryck. Vår religiösa norm är att vara kristen och protestant eller att tillhöra en kristen tradition och kultur. Är man muslim, är man oberäkneligt annorlunda och skrämmande för många. En särskilt utsatt grupp av människor, här, i vårt land, nu, men ännu mer i många andra länder, är de homosexuella. Är man homosexuell, hjälper det inte att vara aldrig så inlemmad i en kristen kultur eller ens att vara man. Då är man så annorlunda att annars sansade och toleranta människor, som gärna talar sig varma för individens rätt, blir helt blockerade. I sitt tal vid ceremonin tidigare i dag talade statsminister Bildt om tolerans och om individens rätt i vårt fria, demokratiska land. Jag instämmer i det han sade och i allt det som har sagts i de föregående anförandena om vårt ansvar för friheten, toleransen, demokratin och de mänskliga rättigheterna. Men frågan är: Finns det en rättighet att få vara och leva annorlunda? Herr talman! I dag är det en självklarhet i vårt land att vi skall få välja vem vi vill leva med och hur vi vill leva tillsammans, i äktenskap eller som sambor. Många väljer äktenskapet som samlevnadsform. Ett äktenskap vet vi innebär en rad sociala, ekonomiska och juridiska åtaganden samt rättigheter för parterna sinsemellan och visavi samhället. I flera avseenden gäller lika förhållanden för dem som, i stället för att gifta sig, lever som sambor. Det är otvivelaktigt så, att normen i vårt samhälle, på gott och ont, är att vuxna människor skall leva i parförhållande, och på olika sätt sanktioneras också detta sätt att leva. Men fortfarande utesluts en stor grupp vuxna människor från att leva enligt denna gängse norm, dvs. i ett legaliserat parförhållande. När de som anses avvika från den gängse normen vill inordna sitt liv för att leva efter normen, förvägras de detta. Ty den samhälleliga legitimering som ett äktenskap innebär gäller inte homosexuella par. Herr talman! Jag tror att vi kan vara överens om att det inte finns någon annan skillnad mellan homosexuella och heterosexuella än den, att homosexuella känslomässigt dras till personer av samma kön och heterosexuella dras till personer av skilda kön. Kärleken hyllas i alla sammanhang. Kärlek mellan man och kvinna, mellan föräldrar och barn, till naturen och rent av kärlek till fosterlandet ses som vacker och eftersträvansvärd. Men den homosexuella kärleken omgärdas inte av samma positiva uppmärksamhet. Den är osynliggjord. Ett registrerat partnerskap för homosexuella skulle dels innebära praktiska lösningar av juridiska och ekonomiska problem för de homosexuella. Men det skulle också bidra till att homosexuella fick ett bättre samhälleligt erkännande, och att den homosexuella kärleken respekterades och erkändes på samma sätt som kärleken mellan heterosexuella. Men att de homosexuella skulle få denna rättighet är tyvärr inte självklar för alla. Individens rätt gäller inte alla. Kärleken till medmänniskorna och toleransen har sina gränser. Herr talman! Hur kan det komma sig att moderaterna, som i alla andra sammanhang är så väldigt pigga på att tala om individens rätt, är de starkaste motståndarna till att de homosexuella får rätt till s.k. registrerat partnerskap? Och hur kan det komma sig att kds, som säger sig stå på kristen grund i sin politik och alltså borde ha Jesus kärlek, vidsynthet och tolerans som ledstjärna även i sitt politiska värv, är de som är mest intoleranta mot homosexuella över huvud taget? Jesus älskade ju människorna, både män och kvinnor. Hans kärlek inneslöt såväl farisén Sackeus som den utstötta skökan, den uteslöt ingen. Den riktade sig både till Johannes och till Maria Magdalena. Men att kds:are av detta drar slutsatsen att homosexuella inte skall få leva i kärlek, och att de absolut inte skall få ingå registrerat partnerskap, är för mig och vänsterpartiet inte bara intolerant och kärlekslöst utan också en ofattbar logisk kullerbytta. Herr talman! Tiden är nu mogen att sluta diskriminera de homosexuella, och ge dem samma rättigheter som alla andra har. Sverige måste bli ett föregångsland även i detta sammanhang. Vi har alla en skyldighet att verka för att de mänskliga rättigheterna i alla avseenden gäller alla människor, även de homosexuella.

Herr talman! Jakten är en folkrörelse i vårt land. Som Carl G Nilsson nämnde är jakten en viktig del i hundratusentals människors liv. Vi vet att älgjakten kan engagera människor. Det är inte bara i denna kammare som älgjakten under årens lopp har engagerat till debatt. Det viktiga är det engagemang som många i socknar och byar i vårt avlånga land känner och där i stort sett alla boende blir involverade på ett eller annat sätt när det är älgjakt. För många som kanske tvingats att flytta från sina hembygder innebär detta en regelbunden social kontakt med sin hembygd och människorna där. Herr talman! Jag vill påstå att jakt är hederlig svensk kultur. Det är glädjande att allt fler kvinnor i vårt land också har börjat jaga. Carl G Nilsson har varit inne litet grand på det ekonomiska värdet av jakten. Jag skulle vilja säga att jaktens sociala värde är än viktigare. I Sverige kan jakt fortfarande utövas av merparten i de breda folklagren till skillnad från övriga Europa där jakten i mångt och mycket är ett överklassnöje. När riksdagen för några år sedan antog en ny jaktlag slogs vissa mål för samhällets framtida jaktoch viltvårdspolitik fast. Några av de målen har tagit fasta på just folkrörelseengagemanget och jaktens sociala betydelse. Man sade då att folkrörelseengagemanget i viltvården och jakten skall bevaras. Samhället skall också försöka vara med och skapa goda förutsättningar för jakten och därigenom stödja jaktintresset. I många parlament i vår omvärld pågår det ständiga debatter som utgår ifrån antijaktliga inställningar. Jag hoppas verkligen att vi gemensamt kan bevara de här fina målsättningarna som utgår ifrån vår kultur och de sociala värdena. Det viktigaste målet för viltvården är att bevara de viltarter som tillhör landets viltbestånd. Andra mål som riksdagen slog fast, förutom detta, var att vi också skall ha en sådan utveckling av viltstammarna att den sker med hänsyn till andra allmänna och även enskilda intressen. Det är kanske detta som det förslag som i dag ligger på riksdagens bord handlar om. Riksdagen slog också fast att jakten och viltvården skall främja en samverkan över fastighetsgränserna. Det förslag som ligger på riksdagens bord i dag utgår också ifrån den målsättningen. En annan målsättning var att man skall tillämpa en enkel administration som i största möjliga utsträckning skall vara förlagd till lokal nivå. Det är också bingo när det gäller de praktiska förslagen som är starkt kopplade till de målsättningar som riksdagen har lagt fast. Jakten väcker känslor, och det har den gjort under åren i denna kammare. Det är väl historiskt, herr talman, som också är vår ålderspresident och som har varit med under åren när diskussionens vågor har gått höga i den här salen när det gäller jakten. Det är ett led i en process som har pågått under de senaste 20--25 åren. Vi har, precis som Carl G Nilsson var inne på, en mycket kompetent jägarkår i dag. Man utbildar sig och man fördjupar sig i viltvården. Viltvården är en del av naturvården. Jag tror att detta, plus att nya generationer har kommit till, har gjort att det inte alls är dramatiskt att diskutera älgjakt i dag. Sedan tycker jag naturligtvis att det är ett mycket bra förslag. Jag har själv varit utredningsman åt regeringen. Den proposition som regeringen lade fram i början på september är ett populärt förslag hos jägarna. Markägarna har också accepterat förslaget. Bakgrunden till detta var ju att de fällavgifter som jägarna fick betala för älg höll på att raka i höjden. Man använde de här pengarna till att betala ut allt större ersättningar för skador på jordbruksgröda. Det var en helt ohållbar situation. Det system som vi har haft för detta har både varit byråkratiskt och saknat de incitament för förebyggande åtgärder som man kan ställa på ett sådant system. Förutom den utredning som jag själv har lett, som gäller att hitta något annat i stället för detta gamla ersättningssystem, har även naturvårdsverket lagt fram ett underlag för att förenkla administrationen och för att förbättra klimatet bland jägarna och markägarna. Jägarna och skogsbrukets företrädare har själva under senare delen av 1980-talet arbetat med de här frågorna. Dessa tre utredningar har sedan legat till grund för de konkreta förslagen. Dessa förslag, som man kan studera i betänkandet, ligger väl i linje med den allmänna politiska målsättning som den socialdemokratiska regeringen har drivit på andra områden i samhället, nämligen en avbyråkratisering och en decentralisering av ansvaret. Förslagen innebär alltså mindre detaljreglering av jakten och ett ökat lokalt ansvarstagande för viltvården från både jägarna och markägarna. Genom en frivillig samverkan över fastighets och jaktlagsgränser skall man också kunna bedriva älgjakt inom s.k. älgskötselområden utan myndigheternas inblandning. Arbetet med detta är alltså redan i gång. Den principiella förändring som föreslås i förhållande till tidigare system när det gäller ersättning för skador, dvs. frågan om ersättning för eventuell älgskada, är att det blir mer en fråga direkt mellan markägare och jakträttsinnehavare. Den rundgång av pengar som för närvarande sker genom länsstyrelsens administration skall bort. Det blir mer direkt ansvar. Detta har också LRF och markägarna ställt upp på under förutsättning att de har ett lokalt inflytande. En markägare har ju alltid det avgörande inflytandet eftersom jakträtten är kopplad till jordrätten. Detta är de tre nyckelbegrepp som jag vill nämna i de här förslagen. Det gäller alltså avbyråkratisering, lokalt ansvar och samverkan. Det enda krav som samhället nu ställer för att jägarna frivilligt totalt avreglerar älgjakten från myndigheternas inblandning är att man samverkar. Jag vill hänvisa till vad en tidigare talman, Ingemund Bengtsson, sade när vi diskuterade detta i en debatt. Efter det att debatten kring detta hade pågått några timmar ställde han frågan: Är det ingen som tänker på älgen? Det är just på älgen vi har tänkt i det här fallet. Samhället ställer krav på samverkan och på att man sköter älgstammen inom större områden. Detta beror på det enkla faktum att en älg inte rör sig inom vissa fastighetsgränser utan över fastighetsgränserna. Förslaget skapar förutsättningar för att jägarna och markägarna kan ta vara på möjligheterna att helt avreglera älgjakten. Förutsättningen är samverkan. Det är ett bra förslag, och jag önskar jägarna lycka till. Herr talman! Jag yrkar bifall till hemställan i betänkandet.

Herr talman! Efter den här lovsången från Jan Fransson har jag tänkt komma med några andra tongångar. Carl G Nilsson sade i sitt inledningsanförande att dagens betänkande inte är särskilt kontroversiellt. Det kan man kanske säga om man låter bli att tänka på allt som betänkandet och propositionen inte tar upp. I inledningstexten till propositionen står att man skall, och det sade Jan Fransson också, ge jägarna större självbestämmande och förenkla byråkratin. Jag tycker för min del att resultatet är det motsatta. Jan Fransson talar om jaktens sociala värde. För att man skall få ett socialt värde av jakten bör man ge alla möjligheter att utforma jakten som de själva vill. Men den här propositionen ger ju tvärtom en ökad byråkratisering och en ökad pappersexercis. Den här propositionen avspeglar precis vad det är fråga om , nämligen en socialistisk syn på jakten. Den är ju också lagd av den förra socialdemokratiska regeringen. Resultatet blir, enligt mitt förmenande, en fortsatt utbyggnad av kollektivismen. Jan Fransson talar om mer samverkan och större områden. Det låter mycket vackert, men vem gynnar det? Det gynnar de stora bolagen och de stora markägarna som kan driva den kollektivistiska jakten, medan de små markägarna som befinner sig i händerna på detta, över huvud taget inte kan utnyttja sin jakträtt på grund av att de inte passar in i mönstret. Detta ser ni helt enkelt bort ifrån. Jag förstår att Ingvar Carlsson och Mats Hellström har lagt ett sådant förslag, men jag förstår inte mina partivänner i jordbruksutskottet som inte har reagerat och gått emot propositionen. Det finns alla skäl i världen, nu när vi har fått en annan majoritet i den här kammaren, att tillbakavisa det här socialdemokratiska förslaget. Jag är besviken inte bara på mina partivänner, utan över huvud taget på de borgerliga företrädarna i jordbruksutskottet som lagt sig så platt för socialdemokraterna. Det finns flera exempel i propositionen på vad jag tycker är fel. Det stora felet är, som jag sade, det som inte finns med i propositionen där man helt bortser ifrån dem som känner sig förtrampade. Jag har aldrig under min tid som riksdagsman fått så många kontakter, så många brev och telefonsamtal på grund av att jag skrivit en motion. Det är människor som anser att de helt enkelt är berövade sin äganderätt i jaktlagstiftningen. Ett exempel på vad jag dessutom tycker är fel och som motverkar vad Jan Fransson prisar är dessa älgskötselplaner. Jag trodde att man skulle begripa i utskottet att detta är en oformlighet. Bara i mitt hemlän måste man upprätta 2 000 sådana planer. De skall sedan skickas in till länsstyrelsen och behandlas av byråkrater. Jag ser framför mig vissa jaktledare som sitter och plitar med detta, medan de egentligen är mer intresserade av att vara ute i skogen. De är de inte precis allra mest skrivkunniga. De känner sig väldigt illa berörda av det här. Man kommer förmodligen att göra någon sorts mallar på jaktvårdsföreningarna. Sedan skickar man in 2 000 i stort sett likartade planer som sedan en tjänsteman på länsstyrelsen skall låtsas behandla. En annan sak som man borde ha kunnat ändra på med en gång är att man skall kunna bedriva älgjakt från den 16 augusti. Kontroverserna mellan jägarna och den övriga befolkningen finns ju. Det skall vi inte bortse ifrån. I mina områden börjar man älgjakten redan i september, och där finns ett motstånd från bärplockare och andra. De anser sig utestängda från skogen. Skall man nu ge chansen att börja ännu tidigare löser man inte sådana konflikter, utan man förstärker dem. Jag förstår inte att ni kunnat gå med på det heller. Beslut om registrering av licensområden skall nu i fortsättningen överklagas till kammarrätten. Jag vet inte om jordbruksutskottet och den förra regeringen har talat med kammarrätten om detta. De har ju handläggningstider i andra mål på två år. Det är inte särskilt lustigt att försöka få en registrering av ett licensområde och sedan kanske få vänta i två år innan man får det avgjort. Det hinner faktiskt gå några jaktsäsonger där emellan. Ytterligare en sak som jag tycker att man skulle gjort någonting åt är ersättningen för skada av vilt. Man tar nu bort ersättningen för skada av vilt. Man säger att någon ersättning för att få plantera om skog där skada av älg skett inte införs. Det må vara. Det har inte funnits förut heller i någon direkt omfattning. Men varför skall man ha kvar tvånget att omplantera? Om man måste finna sig i stora skador av älg utan att få någon ersättning borde man inte tvingas att gång på gång omplantera. Detta drabbar ju ofta små markägare som inte själva kan reglera jakten och som inte har någon talan i de här stora kollektiva systemen. Jag tycker att om samhället inte vill ta konsekvenserna av lagstiftningen, skall man inte heller behålla maktmedlen mot den lille enskilde markägaren. Herr talman! Jag yrkar bifall till min motion Jo6, innebärande att riksdagen avslår propositionen och begär ett nytt förslag från regeringen där framför allt de små markägarna tillförsäkras sin jakträtt fullt ut.

Herr talman! Jag vill beröra något som regeringens proposition inte berör, nämligen jakträttsförhållandet inom renskötselområden. Utskottet har följaktligen endast i vaga ordalag hänvisat frågan till berörda myndigheter. De signaler jag har fått från i första hand Västerbottens län vittnar om stora svårigheter att nå överenskommelse mellan ortsbefolkningen och samerna beträffande jakträtten i de s.k. dubbelregistrerade områdena. Båda parter är klart missnöjda och hävdar att reglerna är luddiga. Det är bäddat för problem, när olika intressegrupper får jakträtt på samma område vid samma tidpunkt, och det är precis vad som har skett. Det finns fall då det t.o.m. gått så långt som till rent handgemäng; för att citera ett telefonsamtal som jag har fått från ortsbefolkningen: ''Det här börjar likna Vilda Herr talman! Avvittringsstadgan innehåller inte några bestämmelser om den bofasta befolkningens jakträtt och fiskerätt. Den rätt att jaga och fiska på egen och omkringliggande mark som nybyggarna hade enligt äldre författningar gäller inte längre efter avvittringen, såvida inte rätten har förbehållits i avvittringsutslaget. Men frågor om jakträtt behandlas som regel inte i avvittringsutslaget, och det är här det luddiga kommer in. Enskilda markägare hävdar att grundläggande handlingar saknas hos berörda myndigheter. Detta har lett till att myndigheterna inte kunnat ge acceptabla svar på frågor om jakträtt, med en allmän rättsosäkerhet som följd. Enligt min mening är det otillfredsställande att sakägare skall behöva anlita domstol för att skapa klarhet i jakträttsfrågor. Detta har skett i många fall, senast i Svea hovrätt i en dom som överklagats till högsta domstolen, så sent som den 24 juli i somras. De lokala myndigheterna borde ha föreskrifter som gett dem möjligheter att klara av detta. Herr talman! Sådana motstridigheter skapar problem och irritation hos människor som har jakten som en viktig inkomstkälla. Det hade därför varit bra om propositionen även innehållit någon form av anvisning till hur jakträtten skall hanteras i de dubbelreglerade områdena. Men regeringen har fått riksdagens uppdrag att återkomma till riksdagen med ett sammanhållet förslag i samefrågorna. Jag förutsätter att regeringen i den kommande propositionen redovisar sådana förslag att de motsättningar som jag har nämnt kan elimineras på ett för alla parter tillfredsställande sätt. I avvaktan på ett sådant förslag yrkar jag bifall till utskottets hemställan. Jag vill också instämma i

Herr talman! Anledningen till att jag har begärt ordet är att jag vill förklara folkpartiet liberalernas inställning till vårjakt på ejder. Vi avvisar nu liksom tidigare tanken på vårjakt på sjöfågel. Vi bygger på principen att jakt inte bör tillåtas under viltets föryngringstid. Denna princip är också internationellt erkänd. Visserligen finns vissa begränsade möjligheter att göra undantag, men vi anser inte att Sverige bör tillämpa dessa möjligheter här. Det skulle tänja begreppen alltför långt och försvåra Sveriges möjligheter till framtida internationellt agerande i naturskyddsfrågor. Allmänt kan också sägas att frågan om vårjakt på ejder utgör en intresseavvägning mellan naturskydd och jakt. Jag vill slå fast att folkpartiet liberalerna står på naturskyddsintressets sida. Partipolitiskt har vi i utskottet hamnat på samma skrivning som socialdemokraterna och vänsterpartiet. Våra tre regeringskolleger och Ny Demokrati vill i detta fall inte stödja naturskyddsintresset utan göra ett tillkännagivande till regeringen i linje med motionärerna, som vill tillåta viss begränsad vårjakt. Det är därför som jag här i kammaren tar upp denna fråga som förvisso är av mycket begränsad natur. Herr talman! Jag yrkar bifall till jordbruksutskottets hemställan i dess helhet.

Herr talman! Jag skulle vilja börja med att framföra en rent allmän synpunkt vad beträffar all viltvård. Det blir ofta så, för att inte säga alltid när problem uppstår med vårt förhållande till viltet, att man försöker anpassa viltet till samhällets krav och villkor i stället för att anpassa samhället till viltets villkor. I många fall är också viltet mycket anpassbart och inordnar sig ganska bra, bl.a. till de skötselmetoder som tillämpas i skogsbruket. I andra sammanhang går det sämre. Om en väg korsar ett tusenårigt viltstråk för t.ex. älg, ökas i de flesta fall avskjutningen med syfte att minska antalet olyckor. När begränsas t.ex. hastigheten för att viltet riskfritt skall kunna passera? Sådana frågeställningar borde nog oftare ställas när beslut och åtgärder vidtas på viltvårdens område. Jan Fransson citerade Ingemund Bengtssons fråga om varför ingen tänkte på älgen. Jag tror, Jan Fransson, att man får tänka litet längre och pröva andra vägar för att lösa problemen än att bara skjuta älgen. Från älgens synpunkt är det kanske inte den bästa lösningen, i varje fall inte i alla sammanhang. Som ett steg mot en bättre viltvård skall förslaget om bildande av älgskötselområden ses. Det är där tänkt att jakträttsinnehavarna själva skall kunna bestämma om skötseln av älgstammen. Den här förändringen, eller reformen, kommer nog inte att vara problemfri. Det kan nog behövas göras ändringar framöver. Jag tror att man måste försöka få till stånd områden som är tillräckligt stora och väl arronderade om man skall kunna sköta älgstammen på ett bra sätt. Ett väl tilltaget område med många jaktlag, där man kan få tillräckligt många synpunkter och förslag på vårdnaden av viltet, blir nog den bästa garantin för att det inte skall gå snett. En kombination av eget bestämmande och höga arrenden kan möjligen blir nådastöten för den lokala älgstammen. Höga avgifter kan omöjligen vara det bästa sättet att uppmuntra jägarna att t.ex. hålla inne ett skott för älgvårdens bästa. När vi diskuterar viltvård är nog penningens alltmer stora dominans det i sammanhanget största problemet. I vården av vårt högvilt finns även andra problem, oavsett om det bildas älgskötselområden eller inte. I vår norra del av landet har vi vandringsälgen som ställer till stora problem för skogsbruket. Hitintills har detta medfört både vinterjakt och en avskjutning som i betraktande av områdenas storlek borde ha varit avsevärt lägre. Det är ett svårlöst problem, när vilt från ett mycket stort område under en viss tid på året samlas på mycket små områden. Betestrycket blir då mycket stort, och skador på bl.a. skogen uppstår. Jag tror att det är nödvändigt att man här försöker hitta nya framkomstvägar för att åtgärda problemet. Om vi lyckas komma till rätta med detta problem, skulle vi kunna ha en mycket större älgstam. I den här frågan, och i en del andra på jaktens och viltets område, finns det anledning att återkomma. Det är säkert inte sista gången vi diskuterar dessa frågor, och tur är väl det. Ambitionen måste ju vara att få en så bra viltvård som möjligt -- till fromma för alla.

Herr talman! Det här kanske inte är en stor fråga, Lennart Fremling, men för skärgårdsbefolkningen är det en betydelsefull fråga. Jag hoppas fortfarande ni kan ändra er, så att ni gör skärgårdsbefolkningen, naturvården och viltvården tjänsten att tillåta senvinterjakt på sjöfågel.

Herr talman! Att vi över huvud taget behöver diskutera tilläggsbudget I från jordbruksutskottets utgångspunkt beror egentligen på underlåtenhetssynder av den gamla, socialdemokratiska regeringen. De utgifter som vi här diskuterar var kända för den socialdemokratiska regeringen när den gjorde budgeten, men man avstod från att ta upp pengar till det s.k. kobidraget. Man tog dessutom upp för litet pengar till att strukturförändra fruktodlingen. När vi tidigare diskuterade dessa frågor i utskottet och i kammaren påpekade vi det för den dåvarande regeringen. Åke Selberg tar upp kobidraget och sätter användningen av det i relation till spannmålsodlingen och säger att spannmålsodlarna har fått 3,1 miljarder i omställningsstöd. Men vi måste hålla isär de båda sakerna, Åke Selberg. De 3,1 miljarder som har utgått i omställningsstöd är ett stöd för att spannmålsodlare skall ha mark i vänteläge eller ställa om marken för annan produktion. De pengarna är inte något produktionsstöd. De ger inte den spannmålsodlare som fortfarande odlar spannmål något stöd på annat sätt än genom att priserna kan hållas uppe om inte överskotten blir för stora. Dessutom skulle staten stå för kostnaderna för det överskott som skulle exporteras. Nu säger Åke Selberg att spannmålsodlarna skall stå för dem, men det är fel. Därför var det fel av den socialdemokratiska regeringen att lägga fram förslag om en höjning av prisregleringsavgifterna på handelsgödsel och bekämpningsmedel för att bekosta denna del, som staten egentligen skulle stå för. Det är motivet för att vi nu från regeringens sida föreslår en sänkning av de avgifterna. Detta har inte någonting med miljöhänsyn eller miljötänkande över huvud taget att göra. Avgifterna infördes inte såsom ett sätt att påverka miljön och jordbrukarnas uppträdande i sammanhanget, och de sänks heller inte med någon sådan avsikt. Självfallet står våra krav på en halvering av användningen kvar. De har inte med detta att göra. Detta är helt enkelt ett sätt att leva upp till det som vi var överens om en gång i tiden. Det är motivet till att avgifterna på handelsgödsel och bekämpningsmedel nu sänks, och kvar finns de miljöavgifter som vi har varit överens om att vi skall ha. Åke Selberg talar om att detta skall utredas och att vi skall förändra detta. Men det får vi väl se när en utredning i så fall är klar. Jag tycker att det är hyckleri från socialdemokraternas sida att nu resonera om detta utifrån en miljöpolitisk synpunkt. Några sådana överväganden gjordes inte när dessa avgifter höjdes av den gamla regeringen. Herr talman! tycker också att det är synd att man inte kan ha kvar de 4,3 miljonerna till rationalisering av trädgårdsnäringen. Pengarna, som var avsedda för röjning, har man gjort av med under den gamla regeringens tid i och med de beslut som fattades då. Det vi gör nu är egentligen bara att finansiera det som har genomförts. Man har nu röjt de drygt 1 000 ha fruktodlingar som det var meningen skulle röjas när ändringen i fråga om införselavgifter och importstopp på frukt genomfördes. Det var en eftergift gentemot omvärlden och de krav som GATT ställde i sammanhanget. Den socialdemokratiska regeringen har inte tidigare anslagit upp tillräckligt mycket pengar. Nu måste detta regleras, och då tar man pengarna från detta anslag. I en situation där det inte finns hur mycket pengar som helst har det varit nödvändigt att göra på detta sätt. Jag kan beklaga det. Samtidigt tror jag mig veta att den ekonomiska situationen i trädgårdsnäringen har gjort att dessa rationaliseringspengar inte har varit så efterfrågade. Man har inte vågat göra de investeringar som man kanske skulle behöva göra. Det beror på att ekonomin inom trädgårdsnäringen inte är så bra. Utredningen om trädgårdsnäringen som nu skall komma till stånd är alltså nödvändig. Åke Selberg vet att vi från centerpartiet i många år har krävt en sådan utredning och att den socialdemokratiska regeringen alltid har sagt att någon sådan utredning inte behövs, därför att det är bra som det är. Nu kommer utredningen till stånd, och det måste ses som ett stort framsteg. Att man temporärt använder dessa pengar för att täcka uppkomna kostnader som den gamla regeringen egentligen är ansvarig för är ett resultat av den förda politiken. Herr talman! Jag vill yrka bifall till hemställan i jordbruksutskottets betänkande. Jag hoppas att omställningsåtgärderna i jordbruket går väl, så att dessa kostnader kan minska i framtiden.

Herr talman! Annika Åhnberg säger att om man har marknadsekonomi och sänker priset så går det åt mera varor. Det kan i och för sig vara riktigt. Det var dock aldrig tänkt att den här höjningen skulle ha miljöpolitisk effekt. Det var bara ett sätt att betala en kostnad som staten egentligen skulle ha tagit. Mot denna bakgrund har det sänkts. Sedan får vi försöka uppnå miljöpolitiska effekter i alla fall. Vänsterpartiet har medverkat till detta. När det gäller trädgårdsnäringen sammanfaller Annika Åhnbergs och Åke Selbergs resonemang litet. Åke Selberg säger dock att det här inte har med trädgårdsnäringsutredningen att göra. Det kan han ha rätt i. Trädgårdsnäringsutredningen skall syssla med mycket mera. Det handlar här om att betala notan på en räkning som är skapad av den gamla regeringen. När pengar avsattes till röjningen och strukturförändringen på fruktträdsodlingens område förde vi ett resonemang. Vi hade från de övriga partiernas sida synpunkter på att pengarna inte skulle räcka. Det visade sig också att pengarna inte räckte. Vi fick ta pengarna från det område som de tillhör. Fruktodlingen tillhör trädgårdsnäringen. Men jag kan också beklaga att man behövde göra så. Åke Selberg säger att kobidraget skulle ha betalats ut oavsett om det blev en ny regering eller inte. Det kanske hade blivit så. Även om vi inte var helt säkra på vad socialdemokraterna skulle göra i alla lägen, är det möjligt att de skulle ha gjort så. Vi har inte heller någon träta i det fallet, utan det kommer att göras. Det kommer naturligtvis att uppstå en diskussion om hur man så småningom skall förändra det här till något annat så att jordbruket kan få ut pengarna, vilket är nödvändigt. Det skall ske den dag som GATT-förhandlingarna är avslutade. Annika Åhnberg tycker att vi kunde ha visat det lite bättre om vi vill satsa på jordbruket. Men jag tycker att vänsterpartiet och Annika Åhnberg inte skall säga så mycket i den saken. Ni medverkade till gränsskyddssänkningen i våras som var felaktig. Vi diskuterar nu hur man skall kunna förändra den igen. Det görs också litet grand i avvaktan på GATT-förhandlingarna. På den punkten får vi återkomma.
Det är riktigt att vi medverkade till gränsskyddssänkningen. Det gjorde vi helt rätt i. Den undersökning som jordbruksverket har genomfört visar att propagandakampanjen inför valet om konsekvenserna av gränsskyddsneddragningen var felaktig, precis som tack och lov många insåg. Men den diskussionen hör inte dit, och vi får säkert anledning att återkomma till den. Det är riktigt, som Lennart Brunander säger, att avsikten med avgiftshöjningarna inte i första hand var att uppnå miljöeffekter. Men det är lika viktigt att konstatera att en positiv bieffekt av att man höjer avgifterna på just handelsgödsel och bekämpningsmedel är att det bidrar till att pressa ned användningen. Om man har begränsade ekonomiska resurser att satsa på jordbruket, tycker jag att man måste ställa sig frågan om den åtgärd man tänker vidta är den mest angelägna. 200 miljoner skall användas till att ta bort avgiftshöjningen på handelsgödsel och bekämpningsmedel så att man därmed kan underlätta den fortsatta användningen av dessa insatsvaror. Fanns det ingen annan åtgärd man hellre borde ha använt 200 milj.kr. till? Från vänsterpartiets sida menar vi att det finns andra åtgärder. Framför allt den animalieproducerande delen av jordbruket borde ha fått del av dessa pengar. Vi tycker därför att det var fel av regeringen att komma med det här förslaget, och det är fel om riksdagen beslutar att bifalla det.
Herr talman! Det kommer naturligtvis en sluträkning när det gäller trädgårdsnäringen. Eftersom arielen inte var spikad från början måste man någon gång justera beloppet efter vad som kommer att gå åt. Den åtgärd som man nu vidtar är därför ganska naturlig. Lennart Brunander påstår att det här inte har någon betydelse för miljön. 200 milj.kr. är kanske inte så mycket pengar. Med den miljösituation som vi nu befinner oss i behöver vi varenda liten detalj för att förbättra. En sak är säker -- läget är mycket bekymmersamt. Lennart Brunander tog upp frågan om gränsskyddssänkningen i sin replik. Ni måste i dag vara mycket besvikna över den redovisning som jordbruksverket har gjort. Ni fick definitivt inte rätt när det gäller vilka konsekvenser det här skulle få. Man kan väl konstatera att ni blir ganska skraja när spannmålsproducenterna trycker och går dem till mötes. Det får ske -- i det här fallet -- på animalieproducenternas bekostnad. De har minst lika stora problem. Det hade varit betydligt bättre att använda dessa 200 milj.kr. till kobidraget eller låta dem vara kvar.
Herr talman! Nu säger Åke Selberg att vi har mycket stora miljöproblem. Det har vi. Vi försökte påtala det när socialdemokraterna lade fram ett miljöförslag förra våren. Då var det emellertid ett annat ljud i skällan. Då fanns inte dessa problem i samma utsträckning, utan då hade man vidtagit alla de åtgärder som rimligtvis kunde vidtas. Ert resonemang om att behålla prisregleringsavgiften, Annika Åhnberg och Åke Selberg, är egentligen bara ett sätt att resonera för att behålla avgiften. Man använder ett motiv för att höja avgiften, nämligen att man behöver pengar till en viss sak. När man väl har höjt avgiften och den skall tas bort, säger man att den inte kan tas bort eftersom det kommer att innebära att det kommer att köpas mer av dessa produkter. Man skall använda samma motiv både när man skall höja och sänka, annars blir det bara fråga om höjningar. Det här resonemanget kan föras hur långt som helst. Visst skulle man kunna använda 200 miljoner på något annat sätt, men nu har man gjort den här avvägningen. Jag vill säga till både Annika Åhnberg och Åke Selberg att det inte bara är spannmålsproducenterna som använder handelsgödsel. Det gör även animalieproducenterna. Vem som använder mest kan diskuteras, men båda grupperna använder det, och båda grupperna får nytta av sänkningen, om man skall se det ur den synpunkten. Det grundläggande är att höjningen kom till för att finansiera det här. Det var fel den gången, och därför har vi förslagit att det skall tas bort.

Herr talman! Det här med logik är kanske inte alltid så lätt, men det kommer väl så småningom. De framlagda förslagen har tillkommit mot bakgrund av vad den socialdemokratiska regeringen inte har gjort under den tid den borde ha gjort det.
Herr talman! Lennart Brunander säger att den socialdemokratiska regeringen i samband med miljöpropositionen år 1991 inte ansåg att det fanns miljöproblem. Jag vill därför rekommendera Lennart Brunander att läsa dels propositionen, dels det betänkande som jordbruksutskottet lade fram vid det tillfället. Detta kan bringa klarhet i hur vi såg på dessa problem. Den utredning jag talade om skulle också undersöka om vi skulle använda skatteinstrumentet eller på vilket sätt vi skulle handskas med dessa miljöavgifter. Det är grannlaga och ganska viktigt att göra en sådan utredning och att klara ut vilket system man bör använda i de här sammanhangen.

Herr talman! Det är bra att regeringen nu fullföljer de socialdemokratiska förberedelserna för en sänkning av moms på livsmedel från 25 % till 18 % Det är också bra att moderaterna och folkpartiet har fått ge vika för sitt hårdnackade krav i valrörelsen om nej till matmomsen. Så långt fullföljer man den socialdemokratiska regeringens kostnadsfinansiering, genom att det övriga mervärdeskatteuttaget bibehålls vid 25 %. Men sedan kommer beviset på en lättsinnig och orättvis ekonomisk politik. Man vill nämligen även sänka skatten på personbefordran, hotelltjänster, camping och nöjesanläggningar till 18 %, men man anger inte hur en skattesänkning på nära 1,5 miljarder kronor skall finansieras. Man förväntar sig att det genom skattesänkningen skall bli skjuts på ekonomin genom att människorna bättre utnyttjar hotell, camping och kommunikationer. Herr talman! Så enkelt är det inte. Det är många andra faktorer som påverkar människornas konsumtionsbehov. Samtidigt hotar regeringen Bildt med ännu mer åtstramning, ännu mer piska för villaägare, barnfamiljer och andra breda grupper. Därmed ökar också osäkerheten om framtiden hos just hushållen. Då minskar efterfrågan ytterligare, konsumtion och produktion fortsätter att sjunka, och tillväxten avstannar. Men löftena till de rika om skattesänkningar står minsann kvar. Den borgerliga regeringen lurar sig själv om den tror att det går att uppnå dynamiska produktivitetsökningar med hjälp av skattesänkningar och genom att uppmuntra privata initiativ. Det säger den amerikanske ekonomen Paul Krugman, som nyligen har fått USAs mycket prestigefyllda ekonomipris, Clark-medaljen. Han säger vidare: För tio år sedan hade de amerikanska republikanerna ett program som gick ut på att produktiviteten skulle förbättras genom sänkta skatter och minskat statligt ingripande i ekonomin. Produktivitetsökningen har försämrats. Reallönerna har sjunkit. Den amerikanska medelklassen har sämre levnadsstandard i dag än för tio år sedan. Herr talman! Moderaterna framställer sig ofta och gärna som framtidens parti. Nu verkar det i stället som om den svenska högern är ute tio år för sent. Herr talman! Skall det skapas garanti för att en skattesänkning på livsmedel skall komma konsumenterna till del anser vi att en särskild priskommission bör tillsättas. Det är förvånande att inte fler partier är beredda att stödja detta förslag. Ny Demokratis högljudda anslutning till ett sådant förslag har nu uppenbarligen ersatts av en total uppslutning och anpassning till högerregeringens politik. Förlorare är konsumenterna. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till de socialdemokratiska reservationerna till betänkandet.